Herr talman! Jag vill i likhet med de två föregående talarna med tillfredsställelse hälsa att vi är redo att fatta beslut i denna fråga. Till det skall jag för det första tillägga — det framgår dels av den enighet som i princip har rått i bevillningsutskottet, dels av de många reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet — att detta förslag måste betraktas som något av den ofullbordade symfonin. För det andra innebär det ingenting annat än en ny version av kapitalbeskattning. För det tredje konstaterar jag att förslaget i vissa stycken strider mot en tänkt praxis och målsättning i fråga om vad riksdagen tidigare har uttalat och beslutat om strukturrationalisering. Jag skall, herr talman, ta några exempel: Om det sker markbyten mellan bolag och enskilda eller mellan enskilda och lantbruksnämnder för att genomföra en strukturrationalisering så använder man sig av taxeringsvärdena. Man kan även tänka sig, och det har skett, att man i arronderingssyfte har använt sig av en ren fiktiv köpeskilling.

Av de exempel som jag här har dragit kan man ställa sig följande fråga: Vilka ingångsvärden skall man använda när nästa ägare skall sälja denna fastighet? Låt mig bara konstatera att varken tjugoårsregeln eller indexserien på något sätt kommer att lösa dessa problem. Låt oss bara, herr talman, tro att vi till en kommande riksdag skall vara eniga om att rätta till de missförhållanden som inte minst har framkommit av de reservationer som är fogade till detta utskottets betänkande. Därefter skall jag övergå till att i korthet beröra reservationerna. Dels återfinns de i utskottets betänkande, dels har herr Gösta Jacobsson och herr Lundström motiverat varför reservationerna är avlämnade — vilket jag också inledningsvis har påpekat. Det gör att jag mycket snabbt skall gå igenom dessa förslag. Jag förmodar att kammarens här närvarande fåtaliga ledamöter bara har glädje av att jag fattar mig så kort som möjligt. I reservation nr 2 har vi från mittenpartierna begärt en snabb utredning. Det har vi gjort därför att vi anser det riktigt att samordna beskattningen på olika områden när det gäller kapital-, förmögenhetsrespektive gåvobeskattning. Av reservationen framgår även vad jag här inledningsvis har sagt, nämligen att det med här föreliggande lagförslag, som sannolikt kommer att antas av riksdagen, blir omöjligt att genomföra det som vi tidigare har beslutat om strukturrationaliseringen. I reservation nr 5 har vi från mittenpartiernas sida velat införa en alternativregel, och det har även att göra med övergångsbestämmelserna. Herr Lundström har här tidigare påpekat att de som inte kan utnyttja 20-årsregeln i detta sammanhang kan komma i en situation som jag förmodar att ingen i denna kammare tycker är önskvärd. Beträffande reservation nr 6, som inte minst berör skogen, har herr Gösta Jacobsson framfört en motivering, och även om jag har antecknat några stolpar i det sammanhanget skall jag bara instämma i de synpunkter som framförts av herr Jacobsson. I fråga om reinvesteringar i villafastigheter är det min bestämda uppfattning att man bör följa samma regler som föreslås beträffande jordoch skogsbruksfastigheter. Den som flyttar till annan ort, vare sig han gör det frivilligt eller av olika anledningar tvingas därtill, bör inte drabbas av den beskattning som tyvärr blir följden av det förslag som bevillningsutskottets majoritet här lägger fram. Även när det gäller ackumulerad inkomst skall jag nöja mig med att in stämma i de synpunkter som herr Lundström för en stund sedan förde fram. Beträffande <<skatteflyktsbestämmelserna, som behandlas i reservation nr 10, vill jag anföra några få ord. Det är väl på sitt sätt underligt att man för in en retroaktiv beskattning, att man sätter ett visst datum därför att man eventuellt har fått för sig att en del tomtjobbare — som jag inte på något sätt ömmar för — har utnyttjat tiden för att eventuellt tjäna pengar. Men många andra människor kommer att drabbas ekonomiskt hårt av det här underliga förslaget om retroaktivitet som bevillningsutskottet fört fram.

Jag beklagar att motionärerna nu har fått sin vilja igenom, även om det delvis skett en revision vid utskottsbehandlingen. Som jag ser det är det ett tämligen oskäligt förslag som riksdagen här går att besluta om. Till sist några ord i anledning av reservation 11, som berör rådgivningen. Där menar man att länsstyrelserna även i fortsättningen skall ge den rådgivning som allmänheten bör ha nära till hands ute i bygderna. Det finns så många tjänstemän på våra länsstyrelser, inte minst på skatteoch taxeringsavdelningarna, och det borde kunna finnas någon som den enskilde skulle kunna vända sig till för att få råd och anvisningar när det gäller denna lags tillämpning. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2, 5, 6, 7, 8, 10 och 11.

Herr talmannen såg litet bekymrad ut när jag släpade med mig hela denna papperslunta upp i talarstolen. Jag vill dock försäkra herr talmannen att jag inte avser att läsa in detta material i dagens protokoll. Jag har det närmast med mig för att stärka den självkänsla jag behöver för att ge mig i polemik med dem som inte är överens med utskottet i detta förslag. Rätt många reservationer är knutna till bevillningsutskottets betänkande, och det skulle måhända kunna ge sken av en stor politisk oenighet om förslaget till ny form av markbeskattning. Så är emellertid inte fallet. Det har bekräftats av herr Gösta Jacobsson, herr Birger Lundström och senast av herr Sundin, att i princip är vi eniga om att nu lägga fram ett sådant här förslag.

Jag är, herr talman, ganska övertygad om att hade ett förslag till markvinstbeskattning, som vi i dag behandlar, lagts fram för åtta eller tio år sedan, skulle det långt ifrån ha fått ett sådant allmäntpolitiskt mottagande. Så det är riktigt, som herr Gösta Jacobsson framhöll, att det måste vara mycket som hänt de senaste åren. Utskottet framhåller också för sin del att frågan om en indragning till samhället av oförtjänt markvärdestegring har varit föremål för både offentliga utredningar och debatter under praktiskt taget hela 1900-talet. Men alla dessa utredningar har inte lett fram till några lagstiftningsåtgärder. Orsaken till detta är närmast att söka i att tidigare utredningar har varit för ambitiösa. Ambitionsgraden har varit för hög när det gällt att klara den ideologiska frågan, att den oförtjänta markvärdesteg ringen skall tillfalla samhället. Därför har också resultatet blivit noll. I ett gammalt rättssamhälle som vårt, så fast förankrat i traditioner knutna till ett rent privatkapitalistiskt tänkesätt, är det, som också herr Gösta Jacobsson underströk, fortfarande svårt att angripa vinster som uppkommit genom ägande av fast egendom. Äganderätten har varit och är fortfarande en helig ko i vårt land, och varje gång man närmar sig den framkallar det reaktioner i olika former. Den senaste utredningen har säkerligen också haft både ideologiska och andra ambitioner, när det har gällt att angripa den här frågan, men den har angripit frågeställningen utifrån en annan utgångspunkt, och därmed har arbetet också lett till resultat. Nu har riksdagen äntligen fått ett förslag som i väsentliga stycken bygger på utredningsförslaget, och det måste hälsas med den allra största tillfredsställelse att den mycket komplicerade frågan nu kan lösas på ett för de flesta acceptabelt och ändamålsenligt sätt. Man kan naturligtvis ställa frågan: Hur har då detta varit möjligt? Jag tror att förklaringarna kan vara många. För det första har den allmänna opinionen mognat. Allt flera medborgagrupper börjar kräva lagstiftningsåtgärder mot att stiora markvärdesvinster lämnats helt obeskattade efter ett tioårigt innehav. Detta förhållande har uppfattats som synnerligen stötande ur rättvisesynpunkt, inte minst av löntagargrupperna, som ju känner det hårda skattetrycket ända in till den sista inkomstkronan. Opinionen är därför nu mottaglig för ett förslag av den här typen. För det andra är det föreliggande skatteförslaget synnerligen moderat. Även om finansministern, som herr Gösta Jacobsson redogjorde för, i någon mån har skärpt skatteeffekten i jämförelse med utredningens förslag, framstår förslaget i propositionen ändå som mycket generöst. Inom parentes skulle jag personligen kunna säga att förslaget i vissa avseenden kunde ha skärpts ytterligare. Emellertid går det ju flera tåg, så det blir tillfälle att återkomma. Herr Gösta Jacobsson frågade om det inom det socialdemokratiska partiet finns »hökar och duvor» när det gäller markvärdebeskattningen. Jag kan inte tillmötesgå herr Jacobsson och svara på den frågan, men jag skulle tro att det kan finnas en opinion inom socialdemokratiska partiet som har samma synpunkt som jag, nämligen att man mycket väl kunnat tänka sig ett mera skärpt förslag. Nu samlar vi oss emellertid omkring det förslag som före ligger. Flertalet reservanter och motionärer är inte överens med mig — det har framgått av de föregående anförandena — om det generösa inslaget i propositionen och utskottsförslaget. Reservanterna önskar genom ändringsyrkanden på olika punkter få till stånd uppmjukningar, som alla syftar till betydande lindringar i den framtida skatteeffekten. Då finns det ju anledning för dem som har den motsatta uppfattningen att fråga: Finns det nu objektiva och sakliga motiv för ytterligare uppmjukningar i skatteförslaget? Jag anser det inte, och därför är jag väl också skyldig att redovisa motiven för denna värdering. För de bebyggda fastigheterna torde det vara ganska svårt att bevisa att inte den föreslagna beräkningsfaktorn plus det årliga 3 000-kronorsbeloppet skulle vara tillräckliga för att fånga in de flesta — fastighetsförsäljningar som inte kommer att drabbas av någon kapitalvinstbeskatining.

naturliga skäl utformat efter mindre generösa grunder. Jag understryker orden »av naturliga skäl». Jag tänker närmast på det förhållandet att det ändå gäller obebyggd mark, som i huvudsak har varit föremål för det spekulativa intresset i markaffärerna. Innehavare av obebyggd mark skyddas ändock enligt förslaget från beskattning av vinst genom förändringar i penningvärdet. Även detta, tycker jag, är en ganska generös attityd. Många kan i rent spekulativt syfte lägga sig till med mark i växande tätorters ytterkanter och ha tillräckligt med kapital och starka nerver för att invänta en utveckling, som i väntelön skänker omåttliga kapitalvinster. Även på denna punkt hade jag kunnat acceptera en skärpning i förslaget. Såsom jag, herr talman, tidigare har nämnt har såväl motionärer som reservanter i allt väsentligt anslutit sig till propositionens principer och den angivna målsättningen. Den kritik som går igen i nästan alla motioner riktar sig i huvudsak mot den tekniska utformningen av bestämmelserna och verkningarna av vissa schablonregler. Denna fråga ägnade herr Gösta Jacobsson en mycket ingående behandling. Vi känner från denna kammare hans ambition att verkligen borra sig ner i sådana här frågor. Jag har varken kunnighet eller, höll jag på att säga, tålamod att ge mig in på att ta några livtag med herr Gösta Jacobsson just på detta område. Alla som har konfronterats med denna materia har säkert fått den uppfattningen att den verkligen är både svåröverskådlig och komplicerad. Att i en kammardebatt reda ut alla juridiska knepigheter går helt enkelt inte. Jag avstår, herr Gösta Jacobsson, med att medge att den lagstiftning som vi nu är beredda att införa för de skattskyldiga kommer att te sig, som jag uttryckte det, svåröverskådlig och komplicerad. Detta gäller dock all lagstiftning och framför allt den lagstiftning som införs på oprövade områden. All lagstiftning blir efter den praktiska tillämpningen föremål för revisioner och överväganden. Jag är alldeles övertygad om att denna lagstiftning inte kommer att äga bestånd i framtiden i oförändrat skick utan att bli föremål för både en regerings och en riksdags intresse. Många motionärer har också uttryckt farhågor för lagstiftningens skatterättsliga verkningar. Jag tror att även de farhågorna är högst överdrivna. Visserligen kan det göras gällande att man genom tillämpningen av vissa schablonmässiga grunder tvingas att i viss mån — jag betonar i viss mån — frångå kravet på absolut rättvisa och likformighet. Men gäller det att undvika att göra en redan komplicerad lagstiftning ännu mera svårhanterlig måste man, såvitt jag förstår, lita till vissa scha . blonregler. Emellertid får vi i detta sammanhang inte heller glömma bort, herr Jacobsson, att lagstiftningen faktiskt undanröjer en stor del av den skatteorättvisa som alltid förelegat i skillnaden mellan skatt på arbetsinkomst och skatt på kapitalvinster. Nu ville inte herr Jacobsson hälsa den här gränsdragningen mellan kapitalvinstbeskattning och skatt på arbetsinkomster med någon större tillfredsställelse. Jag skulle då gärna vilja fråga: Anser verkligen herr Jacobsson att den nuvarande skillnaden mellan dessa två beskattningsformer är godtagbar utifrån skatterättvisans synpunkt? Så kommer jag, herr talman, till den motion som tilldragit sig ovanligt stort intresse, alltså den som bär mitt eget och herr Brandts i medkammaren namn. Herr Jacobsson betecknade den motionen som en del av en trestegsraket, herr Lundström kallade motionsförslaget ett missfoster. Jag vet nu inte hur man kan finna något samband mellan dessa två bedömningar, möjligen det att om en raket misslyckas skulle den kunna betraktas som ett missfoster; men den saken överlåter jag åt rymdteknikerna att yttra sig om. Motionärerna har dock som sagt önskat undanröja möjligheten att man genom skenöverlåtel ser inom en trängre intressegemenskap skaffar sig viss framtida skatteförmån. Kritiken av motionen har vänt sig dels mot den s.k. retroaktiva verkan lagstiftningen skulle komma att få och dels mot att den komplettering av lagen, som motionärerna föreslagit och som ju utskottet har accepterat, även skulle komma att drabba fullt korrekta fastighetsöverlåtelser. När jag lyssnade på herr Sven Sundin fick jag nästan intrycket att han inte läst motionen — jag vet ju att han inte deltog i utskottets realbehandling av denna materia; vid det tillfället stod hans stol tom.

För det första innebär nämligen motionen ingen retroaktivitet. De föreslagna Öövergångsbestämmelserna kommer endast att undanröja möjligheterna att genom rena skenöverlåtelser skaffa sig högre ingångsvärden för fastigheten vid lagens ikraftträdande. För det andra kan den föreslagna övergångsbestämmelsen såvitt vi kan bedöma, efter den komplettering som utskottet har gjort, inte komma att drabba fullt legitima fastighetsöverlåtelser. Därför har jag mycket svårt att förstå innehållet i reservation nr 10 som går ut på ett avslag i denna del av lagförslaget. Jag skulle ha förstått reservationens innehåll bättre om utskottet hade biträtt motionen.

I ett par av reservationerna har yr kande framställts om ytterligare utredningar angående samordning av olika former av realisationsvinstbeskattningen och dess förhållande till övrig kapitalvinstbeskattning. Nu har dock finansministern i sin proposition framhållit att han är beredd att sedan praktiska erfarenheter har vunnits av lagstiftningen ta upp hithörande frågor till en översyn. Utskottet anser att det förslag som har framförts motionsledes är väl tillgodosett genom det av finansministern och av utskottet starkt understrukna önskemålet om en framtida översyn. I högerreservationen nr 1 framhålles att den föreslagna lagstiftningen i princip skall vara framåtsyftande. Detta är ett riktigt påpekande. Men så fortsätter reservanterna och säger att meningen inte skulle vara att nu beskatta kapitalvinster som framkommit under gången tid och som då inte varit skattepliktiga. Reservanterna medger att ett flertal olika förslag i propositionen kan anses tjäna just detta syfte men anser ändock att förslagen inte är tillräckliga för att syftet skall uppnås. Därför föreslår reservanterna ytterligare kompletteringsregler. Dessa regler har herr Gösta Jacobsson så ingående redogjort för att jag inte finner någon anledning att återge innehållet i dem. Skulle man tillmötesgå högerreservanternas konkreta förslag i form av uppmjukningar, skulle man hamna i ett läge där hela lagstiftningen blir urholkad. Jag framhärdar därför, herr Jacobsson, i mitt tidigare påstående att de i lagstiftningen inbyggda åtgärderna i syfte att förhindra vinstbeskattning på normala försäljningar av bebyggd fastighet är fullt tillräckliga. Däremot skall självfallet försäljningsvinster som ligger över vad som kan accepteras som normalt beskattas. även om man kan lägga in ett politiskt-ideologiskt motiv i frågan är det som lagstiftningen är utformad överpriser vid försäljningar som skall beskattas. Det finner jag inte vara vare sig ur rättssynpunkt eller skattemoralisk synpunkt förkastligt. Jag tyc Ang. markvärdebeskattningen ker nämiigen att det är försäljningens effekt som skall beskattas. Det är inte moralen vi är ute efter — god eller dålig moral kan man inte beskatta. Till sist, herrr talman, skall jag bara säga några ord om ingångsvärdena. De kommer självfallet att ha avgörande betydelse vid den framtida beskattningen av försäljningsvinsten, oavsett vilken alternativregel den skattskyldige väljer. Det ligger i sakens natur att äldre taxeringsvärden och äldre köpeskillingar för fastigheter kanske inte är uttryck för de »rätta» värdena vid varje särskild tidpunkt. Reservanter och motionärer försöker nu att genom olika förslag åstadkomma några korrigeringar. Det är möjligt att några av motionärernas förslag kunde övervägas. Men jag har blivit fullt övertygad om att propositionens och utskottets förslag är tillräckliga för att helt vanliga och normala fastighetsförsäljningar inte skall komma att drabbas av den nya vinstbeskattningen. Jag upprepar att det är synnerligen tillfredsställande att vi nu äntligen får en lagstiftning som beskattar oskäliga försäljningsvinster och i första hand drabbar de ur rättvisesynpunkt stora försäljningsvinster som har spekulationsintresset som främsta motiv. I en synpunkt ansluter jag mig helt till herr Gösta Jacobssons värdering. Dagens riksdagsbeslut kommer att ur skatttepolitisk synpunkt bli en verkligt historisk händelse — en händelse som signeras av markvärdeskattekommittén och finansminister Gunnar Sträng. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till bevillningsutskottets förslag och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jag skall be att få ta upp ett par saker som anfördes av herr Einar Eriksson.

Vi på högerhåll ser det något annorlunda. Vi håller på den enskilda äganderätten som en princip, som vi inte kan ge avkall på. Vi anser inte heller att vi har gjort det, när vi gått med på denna form av kapitalvinstbeskattning. Sedan sade herr Einar Eriksson att finansministern var generös mot skattebetalarna. En finansminister är aldrig generös mot skattebetalarna. Herr Einar Eriksson aviserade att det möjligen blir en skärpning av beskattningen så småningom. Men jag vill fästa herr Erikssons uppmärksamhet på att en skärpning kommer att låsa marknaden dvs. minska utbudet och därigenom motverka sitt eget syfte. Det blir kanske en viss låsning redan nu, men skärper man skatten ytterligare, kommer folk inte att vilja sälja sina egendomar bara för nöjet att överlämna vinsten till staten. Herr Einar Eriksson förklarade sig avstå från att bemöta mina juridiska invändningar mot de föreslagna skatteflyktsreglerna. Jag tror inte att han hade kunnat bemöta dem. För att visa vad det i verkligheten gäller vill jag ta en målande bild. Låt oss anta att herr Einar Eriksson går på älgjakt — jag vet inte om han är älgjägare eller inte — och att han skjuter för att träffa älgen, men i stället träffar markägarens ko. Det är vad som nu håller på att inträffa som följd av dessa bestämmelser. De modifikationer som utskottet föreslagit undanröjer för all del vissa orättvisor, men många andra står kvar. Sedan frågade herr Einar Eriksson mig om jag anser att den hittillsvarande ordningen för beskattningen är tillfredsställande. På det vill jag utan vidare svara, att jag klart och oreserverat menar att den nuvarande ordningen är otillfredsställande. Vi har därför accepterat den nya kapitalvinstbeskattning en, även om vi anser att en hel del detaljer borde ha varit utformade annorlunda och kanske mindre drakoniskt.

Herr talman! De fall som berörs av utskottets justeringar av herr Erikssons motion är väl huvudsakligen sådana där köparen inte har sökt lagfart inom den utsatta dagen. Förmodligen är det ett mycket stort antal fall där köparna av naturliga skäl inte sökt lagfart, därför att lagen ger dem tillstånd att dröja sex månader om de bor på landet och tre månader om de bor i stad. Man har helt enkelt av olika skäl utnyttjat denna möjlighet. Man har kanske inte haft tid, man har inte haft någon brådska eller det kan ha varit andra sådana omständigheter. Därför är det väl så att de av utskottet gjorda s.k. lättnaderna i förslaget i herr Erikssons motion alls inte tillgodoser det stora antalet fall där man kommer att drabbas av en skatt som man inte haft någon aning om. Herr Eriksson skulle egentligen vilja skärpa åtgärderna mot dem som spekulerar i markaffärer i städernas ytterområden. Men han säger att man väl får vänta ett tag. Det tror jag att han gör klokt i. Det är inte bara förköpsrätten och den här markvinstbeskattningen som kommer att verka dämpande på möjligheterna = till markspekulation. Bland annat pågår ju en utredning om expropriationsförfarandet. I de två betänkanden som denna utredning redan avlämnat har föreslagits åtgärder som i viss mån underlättar kommunernas strävanden att nedbringa kostnaderna för önskvärda markförvärv. Det kan också finnas skäl att förmoda att ytterligare förslag i denna riktning skall framläggas i kommande betänkanden från utredningen. Om regering och riksdag i så fall godtar dessa förslag kanske herr Eriksson inte behöver återkomma med några ytterligare yrkanden på detta område. Jag tror att han inte skall misströsta om utvecklingen.

Herr talman! När herr Jacobsson ifrågasatte om herr Einar Eriksson hade varit älgjägare, avvisade herr Eriksson den tanken med en gest för att antyda att så inte var fallet. Det må vara så. Men den som suttit med i bevillningsutskottet kan väl inte göra herr Eriksson orätt om man betraktar honom som en första gradens motionsslaktare här i riksdagen. Det skall bli intressant att se om han när vi får en annan regering kommer att uppträda på samma sätt som hittills i fråga om motioner. Jag vill sedan ta upp de frågor som herr Einar Eriksson påstod att jag inte hade studerat och inte varit med på föredragningarna om. Jag vill då säga till kammaren att påståendet att jag inte fanns på stolen är ett insinuant angrepp som herr Eriksson själv är medveten om. Det förhöll sig nämligen så att herr Elofsson skulle ha suttit i utskottet vid behandlingen av denna fråga, men han insjuknade, vilket herr Einar Eriksson är mycket väl medveten om. Vad beträffar de tre frågekomplex som jag tog upp har jag dels läst propositionen mycket noga, dels har jag frågat den expertis som vi har på detta område, och alla delade min uppfattning att det lagförslag som nu föreligger kommer att motverka den strukturrationalisering som vi vill ha i vårt samhälle. Jag vill, herr talman, allra sist bara rekommendera herr Einar Eriksson att söka kontakt med den sakkunskap som finns dels inom <bevillningsutskottet och dels på andra håll.

Herr talman! Herr Gösta Jacobsson förvandlade mig till en mycket mordisk person, vilket jag bestämt tillbakavisar. Först anser han att jag sätter kniven i den heliga kon, den heliga äganderätten, och sedan påstår han att Ang. markvärdebeskattningen jag går på älgjakt och skjuter kor. Nej, jag är betydligt mera mänsklig till min natur. Herr Sundin spädde på genom att påstå att jag är den störste motionsslaktaren i bevillningsutskottet, och däri måste jag kanske ge honom rätt. Nej, skall man ha en motion i bevillningsutskottet som man vill ha bifallen, då skall man nog skriva den själv! Herr Jacobsson ansåg att mitt omdöme om finansministern att han skulle vara generös i denna lagstiftning är oriktigt. Herr Jacobsson tillbakavisade det med att säga att en finansminister av naturen inte kan vara generös. Jag kan möjligen medge att jag använde ett för värdeladdat ord. Men om jag skulle byta ut det mot något annat landar jag på ordet liberal, och det är ett ord som jag har oerhört svårt att ta i min mun. Därför använde jag ordet generös. För att bekräfta att min värdering ändå är riktig ber jag att få citera några rader ur en ledare som stod att läsa i ett av de senaste numren av Arbetsgivaren. Där står: »Det system som finansministern konstruerat för att rensa bort dessa skenbara vinster, bär visserligen kompromissens prägel, men förefaller ändå vara realistiskt och smidigt och följaktligen värt att pröva. Avdragsreglerna är förhållandevis liberala.» Om jag i mitt svar till herr Gösta Jacobsson byter ut ordet »generös» mot ordet »liberal» så kommer det att överensstämma med tidningen Arbetsgivarens värdering, vilket ju inte överensstämmer med herr Jacobssons. Jag är rädd för att herr Lundström har läst handlingarna i ärendet lika illa som herr Sundin. Om han läser dem ordentligt skall han finna att utskottet har vidtagit alla de korrigeringar som behövs för att uppnå motionärernas syfte, nämligen att lagstiftningen endast skall drabba skenaffärer som görs upp inom en viss intressegemenskap. Det är svårt att i själva lagtexten skriva in dessa saker. Utskottet har därför i sin skrivning förutom den korrigering utskottet har gjort anfört att det i övergångsbestämmelserna är svårt att närmare ange de fall, då skatteflyktsvägen inte är avsedd att tillämpas. Utskottet förutsätter »att tillämpningen blir så välvillig som möjligt utan att syftet med bestämmelsen äventyras». Utskoitet anser att det med denna skrivning inte kommer att ske sådana olyckshändelser som både herr Jacobsson och herr Lundström försökt att beskriva.

Herr talman!

För att i någon mån uppnå detta mål har ett index tillskapats som är sammanvävt av konsumentprisindex och levnadskostnadsindex, som går tillbaka till år 1914. Med detta indextal skall inköpspriset uppräknas. Detta index är otillräckligt i så måtto, att det inte alls avspeglar vad som har hänt på fastighetsmarknadens område, och finansministern får därför komplettera sitt förslag med vissa andra regler. Sålunda skall årliga förbättringskostnader under innehavstiden, vilka tidigare ej kunnat avdras vid inkomsttaxeringen, så snart de uppgår till 3 000 kronor eller mera få avdras och indexberäknas. Vidare föreslås också vissa alternativa regler med hänsyn till innehavstidens längd. Det föreslås också, att då bostadshus finns på den försålda fastigheten, skall ett avdrag få göras på 3 000 kronor för varje kalenderår under innehavstiden. understiger ett värde av 3 000 kronor för år. Troligen har finansministern med alla dessa regler menat, att man bör få ett likformigt system för all realisationsvinstbeskattning i samband med fastighetsförsäljning.

Alla dessa fastighetsobjekt är så olika till sin konstruktion och framför allt till sitt ändamål att det måste vara oerhört svårt att tiliskapa en likformig regel som gäller för både jordbruksoch annan fastighet, om den angivna målsättningen skall kunna upprätthållas. Menar man inte allvar med den angivna målsättningen, ja, då kan man tillskapa sådana regler som föreslagits, och verkningarna blir naturligtvis därefter.

För att i någon mån råda bot på de största orättvisorna har högerpartiet lagt fram en del förslag som, om de kunde genomföras, skulle råda bot på en hel del olägenheter. Högerpartiet har sålunda föreslagit, vilket också Gösta Jacobsson nämnde, att utöver de alternativ som angivits i propositionen skall den skattskyldige få välja ett belopp som motsvarar 150 procent av det taxeringsvärde som åsattes vid 1965 års allmänna fastighetstaxering. Främst är det ägare av skogsfastigheter och obe byggda fastigheter som skulle kunna använda den föreslagna principen. Som jag tidigare framhållit får den skattskyldige enligt propositionen göra ett årligt avdrag med 3 000 kronor, knutet till bostadsfastighet. Detta är naturligtvis gott och väl, men på större egendomar är det ganska vanligt med flera bostadshus, vilka används av viss personal vid jordbruket i fråga. Att inte få göra något som helst avdrag för dessa bostäder måste i princip vara felaktigt. Vi har därför föreslagit att för varje sådan bostad utöver en får göras ett årligt avdrag med 1000 kronor.

Jag har tidigare påtalat det orimliga i att skapa generellt verkande bestämmelser för alla slag av fastigheter, och att speciellt jordbruket därvid kommer i kläm. En reduceringsfaktor är knuten till bostadshus. Däremot har man inte tagit hänsyn till att jordbrukets kultur och produktivitet i hög grad kan påverka försäljningspriset. Den värdestegring som har uppstått beror ofta på vidtagna rationaliseringsåtgärder, såsom strukturomvandling, mekanisering, ekonomisk <driftplanering, gödsling och mycket annat. Jag bortser härvid från grundförbättringar som får dras av i vanlig ordning. Kvar står emellertid en värdestegring som inte berättigar till någon kompensation för säljaren. Vi har därför anhållit om något slag av förbättringskostnadsavdrag, så att större rättvisa kan uppnås. Vi har hemställt om skyndsam utredning, och majoriteten i utskottet har ställt sig positiv härtill, vilket vi är tacksamma för. Slutligen vill jag med några ord beröra ett annat av våra förslag, vilket gäller släktköp. Om släkten vill bevara en egendom säljes den ofta under marknadspriset till någon anförvant. Om en på detta sätt försåld egendom skulle komma ut i den allmänna fastighetsmarknaden kan realisationsvinsten bli mycket kännbar. Vi har därför ansett att dessa s.k. familjeköp blir betydligt hårdare beskattade än de fastigheter som övergått genom arv och att man därför bör få utnyttja samma beräkningsgrunder som då förvärvet skett genom arv. Förhållandena vid förvärven anser jag vara ganska likartade. Herr talman! Det står uttryckligen angivet i propositionen att den nya lagen skall träda i kraft den 1 januari 1968 för de försäljningar som sker efter detta datum. Sålunda gäller fortfarande enligt propositionen den gamla lagen till detta års utgång. Man blir därför minst sagt förvånad över den motion som ingivits av socialdemokraterna och som innebär en retroaktiv beskattning under hänvisning till fara för skatteflykt. Jag vill i detta sammanhang endast konstatera att den gamla lagen gäller till den sista december detta år, och då är det inte korrekt att tala om skatteflykt. Det är inte heller ur någon synpunkt riktigt att genomdriva tillbakaverkande bestämmelser. Här träder man den enskilda människans rätt för nära. Herr talman! Vi har yrkat avslag på vad som framförts i denna motion. I övrigt, herr talman, ber jag att få yrka bifall till samtliga de reservationer, till vilka herr Gösta Jacobsson yrkat bifall.

Herr talman! Finansministern går fram på två linjer när han motiverar sitt förslag om en »evig» markvinstbeskattning.

Medan de markpolitiska effekterna av beskattningen ingående har diskuterats i propositionen, har den skatteteoretiska sidan inte utvecklats närmare. Utformningen av markvinstbeskattningen har därför, liksom fallet var med aktievinstbeskattningen i fjol, knappast skett på grundval av några skatteteoretiska överväganden. Dessa båda beskattningsformer har också i centrala avseenden kommit att konstrueras på olika sätt. Det räcker med att erinra om att aktievinstbeskattningen inte tar någon hänsyn till inflationens verkningar, medan den nu föreslagna beskattningen inrymmer ett inflationsskydd, Herr Einar Eriksson har just talat om att han inte anser detta vara någon förtjänst hos det nu föreliggande förslaget, men vi inom oppositionen har en annan åsikt. Vi tycker att inflationen inte skall beskattas. Herr Eriksson talade om att inflationsvinsterna inte beskattas, men att fastighetsförsäljningar trots detta, utöver gottgörelse för mistad ränta, kommer att ge omåttliga kapitalvinster. Det vore orimligt om de inte skulle beskattas, sade herr Eriksson. Jag vill fråga vad det är för skattefria kapitalvinster som uppstår. Vad beträffar obebyggd mark frånräknas, såvitt jag kan förstå, endast värdeökningen till följd av inflationen när det gäller att bestämma realisationsvinsten. Allt det övriga blir i princip beskattat. För att återgå till de mera teoretiska resonemangen vill jag säga att den väsentligt olikartade utformningen av beskattningen av vinst på aktier och på mark kan komma att styra kapitalplaceringarna på ett sätt som inte är önskvärt. Detta är anledningen till att vi inom mittenpartierna i en reservation begär en utredning för att samordna olika slag av kapitalvinstbeskattning, främst beskattningen av aktievinster och markvinster. Också finansministern och utskottet erkänner behovet av en samordning. Vad är då skillnaden mellan oss? Jo, finansministern talar om en samordning på lång sikt och nödvändigheten av att så småningom se över också den föreslagna markvinstbeskattningen. Utskottet anser att man måste avvakta verkningarna av lagstiftningen i olika hänseenden innan nya utredningar påbörjas. Vi i mittenpartierna anser att en utredning bör sättas i gång så snart som möjligt. Det är enligt vår uppfattning nödvändigt att göra en inträngande analys av hela det problemkomplex som kapitalvinstbeskattningen utgör. Under tiden får man erfarenheter av hur aktievinstoch markvinstbeskattningen verkar i den utformning de har, eller — vad gäller markvinstbeskattningen — får genom dagens beslut. Jag kommer så över till herr Einar Erikssons motion och behandlingen av den i utskottet. Motionen går ut på att vissa överlåtelser, som skett efter den 8 november, inte skall beaktas vid en framtida försäljning. Först vill jag då säga att det syfte som ligger bakom motionen — att komma åt skenöverlåtelser — visserligen är gott men att förslaget har verkningar också på överlåtelser som är helt oantastliga. Därför kan det tyvärr inte accepteras. Den konstruktion förslaget har även efter de förbättringar det undergått i utskottet, med anknytningen inte till köpets ingående utan till ansökan om lagfart, är helt oantagbar — herr Gösta Jacobsson och herr Lundström har utvecklat konsekvenserna av de föreslagna reglerna, och jag har i och för sig ingenting att tillägga. Men herr Einar Erikssons senaste inlägg i debatten föranleder mig att något ytterligare beröra frågan. Han förmådde inte på något övertygande sätt bemöta den kritik som hade riktats mot motionsförslaget i den form det fått efter utskottets bearbetning.

Det är denna alternativregel som enligt utskottets förslag skall tillämpas så välvilligt som möjligt. Men den köpare som underlåtit att söka lagfart, med utnyttjande av den frist lagfartsförordningen medger, alliså sex respektive tre månader, och inte heller åberopat fångeshandlingen i ansökan till någon annan myndighet, han sitter ohjälpligt fast — för honom finns det ingen »vej udenom». Herr Eriksson menar att oppositionens talesmän har missförstått hans motion. Jag måste konstatera att herr Eriksson inte begripit den bearbetning som utskottet bestått hans förslag. Han tror att utskottets skrivning löser alla problem, men så är det tyvärr inte. Den eviga beskattningen av vinster på fastighetsförsäljningar har ju länge kastat sin skugga framför sig och utlöst en mycket stor aktivitet på fastighetsmarknaden, i varje fall under hela detta år. Alla har väl haft klart för sig att det kunde bli fråga om överlåtelser av det slag som herr Einar Eriksson åsyftar i sin motion och som inte innebär något reellt ägareskifte utan har till enda syfte att ge ett bättre ingångsvär de för beräkning av realisationsvinsten, när den formellt nye ägaren i en framtid säljer fastigheten. Markvärdekommittén måste ha räknat med att sådana transaktioner skulle komma att ske. Ändå föreslog kommittén en övergångstid på två år, under vilken tid fastigheter som innehafts mer än tio år skulle kunna säljas utan att vinsten beskattades. Finansministern måste ha räknat med att sådana transaktioner skulle komma att ske så snart innehållet i propositionen blev känt. Ändå föreslog han att de nya skattereglerna skulle tillämpas först vid årsskiftet. Det är alldeles självklart att både markvärdekommittén och finansministern har räknat med att överlåtelser enbart i syfte att förbättra ingångsvärden kunde förekomma. Uppenbarligen har både markvärdekommittén och finansministern ansett att detta var en olägenhet som man fick ta. Markvärdekommittén såg hela den föreslagna beskattningen uteslutande som ett medel att öka utbudet av fastigheter; ur denna synpunkt var det i och för sig ingenting att invända mot affärer som bara avsåg att skapa säljberedskap inom en nära framtid. Finansministern har tydligen också i mycket låtit de markpolitiska synpunkterna överväga. Han har, såvitt jag kan förstå, inte ansett intäkterna av skatten vara avgörande. Vad är det som har hänt från det att propositionen signerades till dess herr Eriksson väckte sin motion? Vad har hänt som inte herr Sträng kunde förutse några veckor tidigare? Man kan bara gissa. Om finansministern hade varit lika förutseende som herr Einar Eriksson och i propositionen föreslagit en övergångsregel av motsvarande innebörd — men inte lika olyckligt konstruerad — hade vi inte haft någonting att invända. Alla hade då vetat vad de hade att rätta sig efter, några skenöverlåtelser hade inte skett, och det syfte som herr Eriksson velat vinna med sin motion hade blivit tillgodosett på ett effektivt men ändå öppet och rättframt sätt. Jag vill, herr talman, ytterligare beröra en enda av de reservationer som föreligger. Det gäller förslaget till ytterligare en alternativregel. På den punkten för utskottet ett resonemang som är så enkelspårigt att det nästan verkar cyniskt. Det gäller det fall då en person har köpt en fastighet till ett mycket lågt pris av någon nära anhörig och därför har ett ogynnsamt ingångsvärde när han i sin tur skall sälja fastigheten. Det är inte helt ovanligt när det gäller jordbruksfastigheter att föräldrarna överlåter gården till en ensam son mot taxeringsvärdet i avsikt att på så sätt ge honom en bättre start. Hur ser utskottet på ett sådant fall? Utskottet skriver följande: »En skattskyldig, som förvärvar en fastighet för en köpeskilling, vilken understiger gällande marknadsvärde, övertar samtidigt i princip den skatteskuld som till följd av markvärdeutvecklingen under föregående ägares innehav åvilar fastigheten. När den nye ägaren i sin tur avyttrar fastigheten för en köpeskilling, som överensstämmer med fastighetens allmänna saluvärde, är det därför skäligt att han beskattas inte bara för den värdestegring, som ägt rum under hans egen innehavstid, utan i princip också för den värdestegring, som kvarstår obeskattad från förre ägarens innehavstid. Genom 20-årsregeln har tillsetts att uppenbart obilliga konsekvenser inte uppstår.» Frånsett den sista meningen om 20 årsregeln, som naturligtvis är relevant bara om den nye ägaren — sonen i mitt exempel — har haft fastigheten i mer än 20 år, har utskottets resonemang givetvis full giltighet på försäljningar som sker efter det att den nya lagstiftningen har trätt i kraft. Då vet man vilka konsekvenser en försäljning till ett pris under marknadsvärdet kommer att få, om den nye ägaren i sin tur vill sälia fastigheten, och kan inrätta sig därefter. Men om en son övertog en gård av sina föräldrar till taxeringsvärdet för tio år sedan — alltså år 1957 — är det alldeles orimligt att säga, som utskottet gör, att han därmed övertog den skatteskuld som vilade på gården till följd av markvärdeutvecklingen under den tid föräldrarna ägde den. Det fanns ingen skatteskuld att överta när sonen köpte gården år 1957, ty den skatteskulden uppstår inte förrän den 1 januari 1968, när den nya lagstifiningen träder i kraft. Om sonen vill sälja gården i en nära framtid, blir det för honom helt obilliga konsekvenser. Utskottets uttalade förhoppning att 20-årsregeln skall eliminera dessa är ingenting annat än prat i vädret. 20-årsregeln är ju inte tillämplig, eftersom sonen inte har haft gården så länge. För att eliminera de fula retroaktiva verkningarna av den nya lagstiftningen i fall av den typ som jag har beskrivit kan man tänka sig två lösningar. Den ena är den som har föreslagits av centerpartiets och högerns representanter i utskottet i reservation nr 6. Den andra är att införa ytterligare en alternativregel som folkpartirepresentanterna har förslagit i reservation nr 5. Enligt folkpartiförslaget skall man ha rätt att — under 20 år framåt — som ingångsvärde alternativt använda sig av det taxeringsvärde som gäller den 1 januari 1968, då den nya lagstiftningen träder i kraft, med ett tillägg av 50 procent.

Det är vad markvärdekommittén ansåg vara en skälig förhöjning i arvsfallen. Finansministern har i propositionen godtagit denna bedömning av arvsfallen men höjt tillägget till 50 procent med hänsyn till arvsskatten. Han framhåller i sammanhanget att det är önskvärt ur taxeringsteknisk synpunkt att man har samma uppräkningstal över hela linjen. Folkpartiförslaget fyller alltså kravet också i detta avseende. För att inte den föreslagna regeln i undantagsfall skall få verkningar som kan leda till stora skattebortfall har vi föreslagit att den endast skall få tilllämpas för fastighet som är åsatt taxeringsvärde på högst 150 000 kronor. Med det anförda ber jag, herr talman, att få instämma i herr Lundströms yrkanden.

Herr talman! Till utskottsmajoritetens skrivning i bevillningsutskottets betänkande nr 64 vill jag anföra vissa synpunkter, och jag vill även göra några reflexioner i anslutning härtill. Jag vill återge något av utskottsmajoritetens skrivning, då den bildar bakgrund till vad jag litet senare här kommer att anföra.

Emellertid är det många frågor som inställer sig när jag granskar förslaget. Medför verkligen utformningen att man bara träffar de skatteobjekt som man syftar till med lagstiftningen? Det finns berättigad anledning att fråga om det verkligen är nödvändigt att dra in all mark även på den rena landsbygden under detta invecklade utredningsförfarande. Man tycker att lagstiftningen med litet god vilja hade kunnat begränsas så att de normala försäljningar som sker på landsbygden frikopplas från utredningskvarnen. I fråga om växande skog saknas utredning om = förslagets verkningar. Skogsskattekommittén, tillsatt år 1964, arbetar med en översyn av skogsbrukets beskattning och har ännu inte avslutat sitt arbete. Genom det föreliggande förslaget blir det för beskattning av växande skog två system, som löper parallellt med varandra. Utredning måste ske efter båda systemen i varje uppkommande fall. I många fall rör det sig om långa innehavstider, kanske 25 till 30 år, varvid uppgift — så har det varit hittills — måste lämnas om avverkningar och dylikt. Därtill kommer att man skall uppge nedlagda kostnader för förbättringar, vilket då kan avse byggnader, vägar, dikning osv. Det ligger i alldeles öppen dag att det medför betydande svårigheter för de skattskyldiga att klara sådant uppgiftslämnande. Jag anser för min del att detta är att lägga alltför stora bördor i fråga om utredningskrav på skattskyldiga, som på grund av den komplicerade lagstiftningen själva inte kan vara insatta i denna. Jag hyser vidare farhågor för att dessa skattskyldiga framdeles vid normal försäljning av skogsfastigheter, i god tro att realisationsvinstbeskattningen inte gäller dem, kan komma att drabbas härav på ett sätt som de inte kunnat ana. Jag har gjort vissa undersökningar om detta och fått fram exempel. Jag skall inte dra dem nu. Men om jag antar att de försäljningar som gjorts detta år och förlidet år hade skett nästkommande år, finner jag att beskattningen träffar objekt just av den art som utskottsmajoriteten säger sig inte avse. Genom den utformning som förslaget har fått träffas sådana skattskyldiga på ett sätt som jag anser vara alldeles för hårt i förhållande till deras bärkraft. Det är också sannolikt att antalet skatteprocesser kommer att öka i betydande grad efter förslagets genomförande. Det ligger i sakens natur att den skattskyldige ofta inte har kvar uppgifter och handlingar för hela den tid han ägt fastigheten. För honom föreligger då risken att han vid skatteprocessen kommer i underläge på grund av bristfällig bevisföring. Jag har velat fästa uppmärksamheten på vissa otillfredsställande verkningar som skatteförslagets genomförande skulle få enligt min mening. Jag anser att en del av dessa kunnat elimineras, om de blivit ordentligt belysta i den utredning som föregått förslaget. Här har dessa problem dock helt förbigåtts. Nu går man den minst sagt underliga vägen att införa lagstiftningen samtidigt som man säger att man är beredd att senare utreda oformligheterna i denna. Jag tycker för min del att mycket talar för att man genom utredning kunnat komma till rätta med de oformligheter som alldeles säkert vidlåder lagförslaget. I fråga om skogsbeskattningen tycker jag, som jag nyss sade, att det är för mycket att ha två system att dras med. Jag är fullt införstådd med att skatt skall tas ut — så har skett i årtionden — men jag tycker att billigheten talat för att man haft skattefrågan utredd när man inför den nya lagstiftningen. Inte minst i fråga om skogsbeskattningen finner jag förslagets utformning otillfredsställande. En fullständig översyn av skattebestämmelserna är i hög grad brådskande. Ett ytterligare motiv för en översyn är enligt min mening skogsnäringens för närvarande bekymmersamma läge med sjunkande lönsamhet och alla de besvärligheter som vi vet föreligger för denna näring. Herr talman! Med dessa korta påpekanden vill jag instämma i de yrkanden som tidigare framställts av herrar Gösta Jacobsson och Yngve Nilsson.

Herr talman! Detta förslag till markvärdebeskattning kan som framgått av utskottsbehandlingen och även av inläggen här i kammaren i stort sett godtas av alla partier. Därmed tror jag att vi också kan vara eniga om att inget politiskt parti vill slå vakt om tomtjobbarvinsterna. Emellertid föreligger det ändå en hel del reservationer vid detta förslag, men de är väl främst betingade av att man vill plocka bort en del orättvisor som uppenbarligen ligger förborgade i propositionen och i utskottsmajoritetens förslag. Uppenbarliga orättvisor bör i görligaste mån avlägsnas från en lagstiftning om respekten skall upprätthållas. Herr Einar Eriksson sade i inlägget för en stund sedan, att man »inte kan beskatta moralen». Men se då till att vi får en lagstiftning som i alla fall bevarar moralen! Det är väl både A och O i sådana sammanhang. Först vill jag uppehålla mig vid en motion, som jag varit med om att framlägga i denna kammare och en partikamrat i andra kammaren. Vi vill först peka på det s.k. värdeminskningsavdrag, vilket årligen åtnjutes som ett skatteavårag i deklarationen för investering i inventarier och byggnader. Propositionen föreslår här att ett avdragsbelopp understigande 3 000 kronor inte Ang. markvärdebeskattningen bör ånyo vid en försäljning bli beskattat, men att ett värdeminskningsavdrag med högre belopp än dessa 3 000 kronor skall beskattas i sin helhet. Alltså — har jag ett värdeminskningsavdrag på 2999 kronor ett år går jag fri från skatt, men om jag har 3 001 kronor eller mer, skall 75 procent av beloppet bli beskattat. Vi föreslår i detta motionspar att schablonbeloppet enligt propositionsförslaget, 3 000 kronor, alltid bör ligga fritt för beskattning även i de fall då detta belopp överstigits, men vad som då överstiger detta belopp bör givetvis beskattas i vanlig ordning. Vi vill med andra ord avlägsna den orättvisa tröskeleffekten. Utskottet erkänner denna tröskeleffekt och säger, att en förenkling dock uppnås vid taxeringen, vilken uppväger nackdelarna i systemet. Herr talman! Detta är väl ändå de obotfärdigas förhinder! Är det någon som kan se en komplicering i att gränsen för alla ligger vid 3 000 kronor? Det blir ändå mer komplicerat att ha gränsen för somliga vid 3 000 och för somliga vid noll. Detta är en skönhetsfläck i lagen, det anser jag vara uppenbart. En annan och större skönhetsfläck är de här tidigare diskuterade bestämmelserna om förändringen av ikraftträdandebestämmelserna för släktköp. Denna ändring har skett under utskottsbehandlingen och har föranletts av två enskilda motioner. Dessa två motionärer tror sig jaga tomtjobbare i stor skala genom att peka på att det sedan propositionen lades fram sker en del skumma överlåtelser mellan — som herr Einar Eriksson framhöll — exempelvis far och son. Nej, herr Eriksson, det är nog inget jobberi i dessa affärer. Jobberierna skall man nog söka på annat håll. Dessa affärer skulle säkerligen skett normalt ändå, men de har kanhända påskyndats, och det vill jag erkänna. Det kan hända att detta har påtvingats av lagstiftningen, därför att denna tyvärr inte följer det vackra uttlande som gjorts i propositionen, att vanliga jordbruksförsälj ningar inte skall beskattas. Herr Enarsson har också varit inne på detta tema och har anfört exempel på att just helt vanliga jordbruksförsäljningar blir beskattade. Detta har väl skett på grund av att priserna på jord till följd av penningvärdeförsämringen stigit alltför starkt — något som beklagas inte minst av den ungdom som kanhända står i begrepp att överta dessa jordbruk. Jag tar inte så mycket fel, om jag påstår att de vanliga jordbruksförsäljningar som skett under det senaste året inom stora områden i många fall skulle ha blivit beskattade, om det nya skatteförslaget hade utgjort en mall för beskattningen. Vi bör här observera att det är fråga om fullt legala försäljningar och fråga om vanliga priser på den allmänna marknaden som bl.a. statens eget organ, nämligen lantbruksnämnden, i många fall helt har sanktionerat. Jag vill gärna rikta mig till utskottsrepresentanterna och särskilt till de socialdemokratiska ledamöterna och säga: »Håll gärna efter tomtjobbarna, men det är orimligt att dessa legala försäljningar blandas in och därtill retroaktivt!» Över huvud taget måste ju en retroaktiv lagstiftning i skatteärenden vara rättsvidrig. Skulle propositionsförslaget om markvärdesbeskattningen, som ursprungligen avsågs att gälla från den 1 januari — något som ändå bibringats svenska folket såsom varande den so. cialdemokratiska regeringens uppfattning — nu ändras till en retroaktiv lagstiftning av denna riksdags majoritet, kan väl inte någon efter detta tro på förslag som denna regering i fortsättningen framlägger. Det verkar, som om det vore en viss parallellitet mellan behandlingen av denna fråga och behandlingen av den fråga, som diskuterades häromdagen och som vi skall diskutera i morgon igen, nämligen om hyreslagstiftningen, eftersom det här är fråga om att ändra det föreliggande skatteförslaget i retroaktiv riktning. Det råder alltså en viss parallellitet som på minner om att man söker känna efter hur valvindarna blåser. Om det är något som karaktäriserar socialdemokraternas sätt att handla här i riksdagen, är det väl uppenbarligen denna ängsliga osäkerhet inför framtiden. Jag vill nu behandla förslaget på en annan punkt. Lagförslaget avvisar även särregler för realisationsvinstbeskattningen när det gäller villaägare, vilka tvingas lämna sin fastighet på grund av exempelvis ändrade arbetsförhållanden och därmed nödvändig flyttning. Det nya förhållandet kan alltså komma att innebära att de, som på grund av omständigheternas makt — varöver de inte råder — måste flytta från orten och sälja sitt egnahem och anskaffa ett nytt hem, är tvungna att betala skatt för sitt egnahem — en skattesumma som utan tvivel hade varit behövlig vid köp av ett nytt hus eller en ny lägenhet på den nya orten. Rörligheten på arbetsmarknaden kommer att motverkas av det nya beskattningsförslaget, anförs det i den borgerliga reservationen, och jag kan instämma i detta. Vi har också i en motion velat fästa uppmärksamheten på detta förhållande och föreslår en möjlighet att undanta från beskattning hus som ägs av personer vilka på grund av omständigheterna är tvingade att göra en förflyttning med därav följande reinvesteringar i ny bostad. Utskottet har tyvärr avstyrkt detta förslag och anfört att om vederbörande tjänar på försäljningen, skall han också betala skatt. Ja, men den förtjänsten slukas kanske helt av det nya huset som förmodligen är minst lika dyrt. är det verkligen egnahem, vanliga normala försäljningar som därtill måste ske under ett visst tvång, som skall bli föremål för beskattning? Det står inte så i propositionen, men jag ställer ändå frågan om det är detta som avses. Det vore ett rättvisekrav att förslaget om undantag vid beskattningen tillgodoses. Jag tyckte mig faktiskt märka att herr Werner uttalade en viss sympati för ett sådant undantagande av dessa villaförsäljningar. Det vore också underligt om inte en del socialdemokrater sympatiserade med detta. Jag vill starkt betona att detta skatteförslag väl ändå inte avser småförsäljningar; det är ju inte dem vi är ute efter. Det är småtterier, herr Eriksson, och ingen generositet att stanna inför detta. Herr talman! Jag vill med detta sist anförda exempel givetvis yrka bifall till reservation nr 7.

Herr talman! Herr Einar Eriksson har på ett synnerligen uttömmande sätt gått igenom det ärende vi nu behandlar. Jag skall därför inte tala så många minuter men vill ändå ta upp några detaljer som han inte har berört. Först skall jag deklarera att jag inte har några avvikande meningar från utskottets betänkande, trots att såväl propositionen som utskottet i någon mån gått emot markvärdekommitténs förslag, vilket även jag till viss del har ansvar för. Markvärdekommitténs förslag måste enligt min uppfattning ses som en helhet, där inte bara dagens skattepaket ingår som en komponent, utan där det också gäller att ta hänsyn till ett ämne som tidigare har behandlats, nämligen frågan om den kommunala förköpsrätten. Det går således bara inte att plocka ut russinen ur kommitténs förslag, såsom exempelvis den tvååriga skattefria Öövergångstiden, men avstå från den del av utredningsmajoritetens förslag som handlar om den kommunala förköpsrätten. En skatteändring som uppvägs av en annan är exempelvis avdraget på 2 000 kronor som föreslagits av kommittén, men som i propositionen och utskottet har ändrats till 3000 kronor. En annan skiljaktighet, som också måste ses som en helhet, är om det skall vara ett avdrag med sex procent om året på inköpssumman, utan ränta på ränta så att säga, eller om det skall vara en anknytning till någon form av index. Kommittén tryckte inte alltför hårt på detta med inflationsvinster, utan dess syfte med denna sexprocentiga regel var att undanta de små vinsterna, de som inte hade något med spekulationsinkomster att göra, från beskattning. Med ett fast bidrag plus dessa sex procent klarade man alla småvinster, men man fick naturligtvis också en effekt på frågan om inflationen. Utredningen tryckte dock mindre på detta än på det andra. I propositionens förslag utgör t.ex. påslaget vid arvsfall 50 procent mot kommitténs 33 procent en lindring. En skärpning är de 75 procenten, som skall beskattas, mot de 60 som föreslagits av kommittén. Kommittén såg som sin främsta uppgift att i första hand öka utbudet av mark, att hålla markprisnivån nere, och såg i andra hand indragning av s.k. oförtjänt markvärdestegring till staten. Det var svårt för kommittén att göra avvägningen mellan vad det är rimligt att samhället får av markvärdestegringen i form av skatt och hur denna skatt kommer att påverka försäljningspriset. Kommer det att gå så att kommuner och andra köpare av mark får betala även skatten, om den blir för hög? Det var den avvägningen som kommittén alltid hade att göra. Jag är alltså för min del beredd att i dess helhet ta det förslag som lagts av utskottet. Jag skall i någon mån beröra den motion som herr Einar Eriksson i denna kammare och herr Brandt i andra kammaren har väckt. Ett flertal av dem som deltagit i denna debatt talar om att vi nu får en retroaktiv skatt. Man säger att vi åtminstone ålägger köparen en latent skatteskuld. Ja, men gör man inte det med hela förslaget? I princip har ingen gått emot det förslag, som i dag ligger här. Ingen har gått emot höjningen från 60 till 75 procent. Vad är det egentligen som skiljer herrar Erikssons och Brandts förslag från alla förslag i propositionen, som har accepterats. Det är ju inte så, att säljaren skall betala skatten. Det sker ingenting vid släktköp eller vid köp mellan ett företag och huvudägaren till det företaget, utan det blir en skatteskuld framåt i tiden. Men det blir det ju vid all den beskattning, som vi nu genomför. Ett inköpspris som kanske ligger flera tiotal år tillbaka i tiden, då vi inte hade realisationsvinstbeskattning på «fastigheter, kommer nu plötsligt att läggas som grund för sådan skatt. Skall man tala om retroaktiviteten i motionen, så är det retroaktivitet i hela beskattningen, eftersom utgångspunkten för den skatt som skall utgå i framtiden är inköpspriset, byggnadsvärdet eller dylikt — en gång i tiden det s.k. ingångsvärdet. Det är alltså i motionen inte fråga om något annat slag av retroaktivitet än vad det är för övrigt. Vad är det för olikhet i den latenta skatteskuld, som kommer att åvila vid släktköpet? Man kommer att räkna köpet som ogjort, och det blir alltså en latent skatteskuld. Men vad händer med det köp som till mycket lågt pris gjordes fullständigt legitimt för ett år sedan och som man har sökt lagfart på? Då gällande skattelagstiftning talade om att en fastighet som innehafts tio år var helt befriad från realisationsvinstbeskattning. Alltså kunde ägaren uppge ett lågt inköpspris. Det spelade ingen roll vad han senare fick ut vid en försäljning. Nu spelar det låga inköpspriset en kolossal roll för ägaren vid försäljning av fastigheten, när denna försäljning än sker. Det är alltså en latent skatteskuld, som man har fått på grund av ett fullt legitimt köp som gjordes för ett år sedan, för tio år sedan eller vid något annat tillfälle. Det är alltså juridiska finter när man säger, att denna motion innebär någon avvikelse från övriga principer i hela förslaget. Jag vill här i någon mån bemöta en del andra uttalanden. Herr Lundström säger, att det ju finns människor som har gjort ett legitimt köp men inte sökt lagfart. Det är alldeles riktigt. Det finns säkert sådana människor, även om jag förmodar att de inte är många. Jag är övertygad om — och det tror jag herr Lundström är också — att de rykten som florerat under större delen av 1967 har medfört, att människor fortare än kvickt sökt lagfart då de har gjort en affär — om inte sådana hinder förelegat som utskottet påpekar i sin ändring av motionen. Jag kan ta fram ett flertal kommuner, där affärer inte har hunnit slutföras på grund av att kommunen inte har hunnit hålla ett sammanträde, som vunnit laga kraft, så att man kunnat söka lagfart före mitten av oktober. Man har i stället gått till en enskild markägare, som inte har att iaktta de procedurer som kommunerna har. Så långt förde denna ryktesflora innan propositionen lades. Jag tror ingen människa i vårt land svävade i okunnighet om vad propositionen skulle komma att innehålla. Det var ju rykten i svang om att lagen skulle träda i kraft samma dag som propositionen lades. Många människor trodde, att det också då skulle stå, att om man inte hade fått lagfart på en fastighet, så skulle skatt utgå. Jag tror alltså att de legitima fall, där köp har gjorts för sex månader sedan men lagfart inte sökts, är mycket få. Detta är jag absolut övertygad om. De goda, som alltså här så att säga får svida med de onda, tror jag inte är så många, även om jag medger att det kan finnas några. Men det finns också de som får svida även för lagstiftningen i sin helhet, nämligen de som för några år sedan köpte en fastighet i tron att man om tio år skulle vara helt skattefri. Jag vet att det inte har någon betydelse och att jag kanske inte borde åberopa sådana saker, men när man nu skäller på retroaktiviteten kan jag inte låta bli att tala om att man i slutet på Dagens Nyheters ledare, när pPropositionen lades fram, konstaterade att det var synd att finansministern inte lade förslaget om lagens giltighetstid från tiden för propositionens avlämnande. Jag vill nu inte att någon av kammarens ledamöter skall ta ansvar för vad som står i Dagens Nyheters ledare, men hade det verkligen varit på det sättet, kanske ledaren inte hade sett ut som den såg ut. Herr Yngve Nilsson och herr Larsson har varit inne på de jordförbättringar som nu kommer att beskattas därför att man får ett högre pris men inte får tillgodoräkna sig detta som något Speciellt avdrag. Utskottet har varit så generöst — och jag har, om än med stor tvekan, gått med på det — att skriva till Kungl. Maj:t och begära en översyn av denna sak. Jag vill dock samtidigt påpeka, att det problem, som här åberopats = för jordbruksfastigheter, finns för varenda fastighet. Många industriidkare här i landet arbetar upp en rörelse och får ett högre pris på sina fastigheter på grund av denna upparbetning. även dessa kommer att drabbas av skatten. Det har helt enkelt varit en omöjlighet att skilja på goda och onda människor. Det är denna omöjlighet de gamla utredningarna ständigt föll på. De sade, att det var bara den oförtjänta markvärdestegringen, den som skett på grund av samhällets ingripande, som man skulle ta, medan man skulle strunta i resten. Det har inte gått att göra så rent tekniskt. Man kan inte säga vem som är och vem som inte är en markspekulant. Värdeförbättringar, som sker på en jordbruksfastighet på grund av ökad kultur och rationaliseringar, finns på motsvarande sätt i nästan varenda yrkesgren. En industriidkare kan få fram en god produktion; därmed stiger också hans fastighet. Även han kommer att drabbas av realisationsvinsten. Ang. markvärdebeskattningen Det är ingenting som skiljer på den punkten. Herr Larsson motsäger sig egentligen själv. Han säger, att inflationen har drivit upp markpriserna så enormt, och nu får man alltså skatta för detta. Men, herr Larsson, det som inflationen har drivit upp markpriserna, det svarar ju index för. Det är den övriga delen som beskattas, och den rår inte inflationen för. Den kan bero på att vi i dag fått en markhunger. Det kan vara spekulativt att köpa mark, men det är inte alls säkert. Därför kan man i detta fall inte heller ta undan några, utan alla måste med i det stora svepet. Det går inte att säga vad som beror på en allmän förväntan på framtiden eller på användningen av marken eller på rent allmän jordhunger. Herr Enarsson kom in på frågan om skogen, som berör också jorden. Skogsnäringen har så bekymmersamt i dag, säger han, och därför vore det rimligt att inte beskatta den. Jag instämmer helt i herr Enarssons synpunkt om att skogsnäringen har det bekymmersamt i dag. Men hur i fridens namn kan man då få en höjning av värdena, så att man får en hög skatt? Om det är så dåliga tider, att skogen inte bär sig, varför köps det då skogsmark till höga priser? De två sakerna går inte ihop! Jag erkänner villigt, herr Enarsson, att i dag köps skogsegendomar till priser som det inte finns en chans i världen att förränta med skogsbruk. Man köper dem ändå. Skall inte den som har lyckats att sälja sin skog till ett högt pris, utan att detta pris kan förräntas, drabbas av skatt? Det tycker jag är rimligt. Han har ju skattekraft. Det är ju den stackare som i framtiden köper skogen som inte kommer att ha någon skattekraft, därför att han inte kan få sin skogseller jordbruksnäring att gå ihop. Jag skulle vara väldigt intresserad av att få veta mera om de exempel, som herr Enarsson talade om men aldrig preciserade. Herr Enarsson påstod att människor får betala skatt, trots att de saknar skattekraft. Men de får väl ändå inte betala skatt, om de inte har haft en avsevärd vinst? Först när de har gjort stora vinster, får de betala skatt, och då har de enligt min uppfattning skattekraft. Det har påståtts att taxeringsvärdena har pressat upp priserna. Det är ingalunda fallet! I fråga om skogsfastigheter ligger taxeringsvärdena i dag vid ungefär 40 procent av försäljningsprisen. Två och en halv gånger taxeringsvärdet är i dag ett normalt pris på en skogsfastighet. Jag kan ta fram massvis med exempel på detta och skall genast ge ett konkret exempel. Finns det inte någon skattekraft när det gäller en skogsegendom, som köptes år 1937 för 110 000 kronor och i dag säljes för 2 miljoner kronor? Säljaren får betala skatt, men han har också skattekraft. Jag hävdar alltså, att denna skatt inte tar ut något av de egendomar som verkligen drives efter räntabilitetskalkyler. De som köper efter sådana kalkyler behöver inte betala någon skatt, ty där finns inte någon skattekraft att tala om. Skatten är i varje fall blygsam. Jag har med detta velat framhålla, att vi inte kan skapa ett annat och bättre förhållande för de egendomar, som är bevuxna med skog, än för de egendomar som inte är bevuxna med skog. Denna realisationsvinstbeskattning gör egentligen inte ett dugg åt skogsbeskattningen som sådan. Här slår realisationsvinstbeskattningen precis lika, oavsett om det är en fastighet med eller utan skog. När det däremot gäller själva skogsbeskattningen kommer däremot en utredning till nästa år med ett förslag. Då kommer vi att få en översyn av hela problemet. Herr Enarsson vet lika bra som jag, att skogsbeskattningen i dag är en mycket komplicerad skatt. Den är oerhört invecklad, men den ändras ju inte av realisationsvinstbeskattningen. Herr Enarsson påstår att vi får göra dubbla utredningar. Men den utredning, som man i dag får göra för att få fram den skatt, som skall användas vid inkomstbeskattningen, är ju ungefär samma utredning, som man får göra för att få fram realisationsvinstbeskattningen. Jag har med det anförda velat gå in på några detaljer. Jag skall inte fortsätta mitt anförande mycket längre. För herr Tistad skall jag kanske nämna, att en del vinster dock inte blir beskattade, vilket herr Einar Eriksson också framhöll. Bara 75 procent av det belopp som man kommer fram till efter reduktionsreglerna skall beskattas. En fjärdedel av den vinst som uppstår sedan man har dragit från en del avdrag blir fri från skatt. Det betyder avsevärda belopp när det gäller de verkligt stora affärerna. Jag skulle tro att det i dag finns kapitalvinster, som på detta sätt till en del kommer att bli fria från skatt. Jag kanske ändå skulle nämna någonting om herr Thorsten Larssons senaste anförande och hans resonemang om de 3000 kronorna. Tröskelproblemet där är synnerligen intressant. Han menar, att har man haft värdeminskningsavdrag under 3 000 kronor, får dessa avdrag inte läggas till, men uppgår de till ett belopp över 3 000 kronor skall de medräknas. Det är riktigt. Någonstans måste en tröskel vara, och den kommer alltså att inträffa vid 3 000 kronor. Men är det bättre att man tar med alla små värdeminskningsavdrag man haft ända från starten, ty det är ju det enda = alternativet? Tröskelproblemet uppstår vid gränsen mellan en mycket generös tolkning och det läge där tilllägget av värdeminskningsavdragen sätts in. Samma tröskelproblem uppstår även när det gäller avdragsrätten för förbättringar. Även där går tröskeln vid 3 000 kronor. Någonstans måste tröskeln finnas, om man inte skall få en alltför besvärlig taxeringsordning. Jag har hört taxeringsfolk säga att de är nog oroliga ändå för de långa och svåra utredningar som kan komma att erfordras efter den nya lagens tillkomst. Man plockar bort rätt mycket besvär med att sätta sådana gränser, att små summor inte spelar någon roll. Vad beträffar de bebyggda fastigheterna skall alltid tas med i bilden att 3000 kronor per år är fria. Man får helt enkelt lägga till 3 000 kronor till ingångsvärdet, och det betyder att man kan göra små grundförbättringar inom ramen för det beloppet. Herr talman! Jag har inget annat yrkande än det som framställts av herr Einar Eriksson.

Herr talman! Jag hyser stor respekt för herr Wärnberg. Han kan ju det mesta om dessa ting. Han har suttit med i markvärdekommittén och sedan fullföljt ärendet. Möjligen uppträdde han som en duva i första akten, dvs. i markvärdekommittén, men sedan har han gått över till att bli en hök i andra akten. Om jag tolkar herr Wärnberg rätt, menar han att det är fullt i sin ordning att den här skatten träffar ond och god. Han uttryckte sig nog på det viset, och han menar med andra ord att ändamålet helgar medlen. Man skall »klippa» även de goda för att kunna komma åt de onda. Jag har precis motsatt mening i den delen. Sedan kan jag ge herr Wärnberg rätt i att det ligger en vittgående retroaktivitet i hela beskattningen. Man vill komma åt den fortgående värdestegringen, och det var också det motiv jag anförde för att man borde tillämpa regeln om den ackumulativa inkomstbeskattningen. Det hade ju varit i och för sig rimligt. Men skillnaden är, herr Wärnberg, att genom den nya regeln, som motionsvis kommit in i sammanhanget — motionärerna har uppträtt som en slags deus ex machina — en helt ny och mera vittgående retroaktivitet kommit in i bilden i det att en skattebörda på formella grunder flyttats över till köparen, som fått en latent skatteskuld hängande om halsen. En högst märkvärdig juridisk saltomortal! Detta har väl egentligen inte varit meningen, men så har effekten blivit, och det har kommit att utgå en skatt, där skatt eljest inte hade utgått.

Herr talman! Också jag har svårt att förstå hur man kan jämställa den sorts retroaktivitet i beskattningen som ligger i propositionen med den extra retroaktivitet som i strid med lagförslaget — sådant det presenterades av regeringen — skall gälla i vissa speciella fall. Jag tycker att det är två så skilda saker, att jag inte alls kan godta den argumentering som herr Wärnberg anför. Liksom herr Jacobsson har jag stor respekt för herr Wärnbergs kunnighet och ärliga mening. Men jag beklagar att det resonemang som han för inte går i mig.

Det ursprungliga lagförslaget godkänner ju affärer enligt nuvarande villkor ända fram till årsskiftet. Så skulle jag vilja upprepa vad jag tidigare har sagt, att om man kunnat finna en metod att separera legala affärer från skenaffärer, så hade det varit utomordentligt bra — då skulle vi ha kunnat reflektera på en sådan lagstiftning för en övergångsperiod inför den nya lagens ikraftträdande. Men eftersom detta ej har lyckats, kan jag inte se att det är rimligt att biträda förslaget i herr Erikssons motion.

Herr talman! Herr Wärnberg frågade mig hur man skulle kunna få bort tröskeleffekterna på dessa 3 000 kronor i värdeminskningsavdrag. Ja, det tycker jag skulle vara möjligt genom att man helt enkelt gör alla den rättvisan att de får 3 000 kronor fria. De som sedan har 3 100 eller 4 000 kronor borde givetvis få ta den beskattning som kommer över 3000 kronor. Men ger man Pettersson 2999 kronor fria och Wärnberg inte får 3 000 kronor fria därför att han eventuellt kommer upp i 3100 kronor, så är det en orättvisa. Likheten inför lagen försvinner i det sammanhanget. Sedan vill jag gärna hålla med om att det är svårt att hantera de problem som herr Wärnberg talade om och som sammanhänger med inflationen, markhungern och jordpriser som blivit för höga. Inte minst har kanske det allmänna litet skuld i detta sammanhang genom de fastighetsköp, som kommunerna och städerna gör; verkningarna av de köpen sprider sig vidare. Inom väldigt stora områden har priserna stigit alltför mycket, och jag skall gärna medge att detta därmed har blivit svårbemästrat. Men man kan inte mot denna bakgrund säga att skatten inte drabbar vanliga försäljningar — det är dock vanliga försäljningar som sker. När det gäller retroaktiviteten har herr Jacobsson rätt i att man flyttar över skatten från säljaren till köparen. Tag exempelvis ett stärbhus, där sonen i dag skulle köpa gården och måste betala en viss summa till de andra stärbhusdelägarna. Han har kanske trott på propositionens ord att ikraftträdandet var spikat till den 1 januari 1968, men så flyttar vi plötsligen tillbaka det retroaktivt till den 8 november, varigenom han får en latent skatteskuld över sig som han egentligen inte borde svara för. Det är retroaktiviteten i detta fall, den rättsvidriga principen, som jag tycker att man mer än något annat skall slå ned på här.

Herr talman! Herr Wärnberg bemötte i sitt anförande vissa uttalanden, som jag här hade gjort. Jag vill fästa hans uppmärksamhet på att jag aldrig har sagt att inte den växande skogen skall beskattas. En sådan beskattning har vi ju haft i många decennier och skall väl ha även i fortsättningen, i den mån förutsättningar föreligger. Men vad jag har vänt mig mot är det krångel, som följer av olika system, då man i utredningskvarnen drar in stora områden som inte är berörda enligt de förutsättningar propositionen och även utskottsbetänkandet anger. Utskottet säger ju — och det sägs även i propositionen — att avsikten med den förevarande lagstiftningen är att i första hand beskatta oförtjänt markvärdestegring, som väsentligen beror på samhällets egna insatser. Jag hyser den farhågan att utformningen av lagstiftningen är sådan, att beskattningseffekten kommer att verka utanför kretsen av de skatteobjekt som man säger sig vilja träffa. Jag har också vänt mig mot att den frågan inte är ordentligt utredd. Det har dock gått flera år; vi har haft en markvärdekommitté och andra kommittéer på det här området, och vi har sittande utredningar på skogsbrukets och delvis också på jordbrukets område. Man tycker att det är ett rimligt krav att alla dessa utredningar hade lagt fram sina förslag samtidigt. Då hade vi bättre kunnat överblicka verkningarna, och kanske förslaget då också hade fått en utformning som bättre motsvarat syftet med lagstiftningen. Det är närmast detta jag har vänt mig mot och inte mot skattefrågan som sådan. Herr Wärnberg nämnde som exempel att en fastighet som köpts år 1937 nu kunde säljas till ett mycket högt pris. Visst skall en sådan fastighet beskattas, men man kan ju alltid diskutera i vilken grad den skall beskattas. Vinsten kan ju dock vara rätt fiktiv för den, som av någon anledning säljer en fastighet och köper en annan fastighet i stället. I ett sådant fall är det ju inte säkert att vinsten blir så särskilt stor för vederbörande. | Det är klart att skatten i vissa fall kan komma att drabba på ett olyckligt sätt. Jag har tittat på en jordbruksfastighet — jag har för övrigt tittat på flera som har sålts under innevarande år. Om den fastigheten skulle säljas nästa år, hade förhållandena blivit annorlunda. Ägaren avled under år 1967, och dödsbodelägarna ville få ut sina andelar. Dödsboet sålde fastigheten kort tid efter dödsfallet. Det var en liten men väl underhållen jordbruksfastighet, med bra byggnader. Den hade ett taxerat jordbruksvärde av 31000 kronor och ett skogsvärde av 35 000 kronor, sålunda tillsammans 66 000 kronor. Fastigheten såldes för 160 000 kronor, och det låg ingen spekulation i försäljningen. Fastigheten ligger så till att ingen samhällsbildning påverkar markvärdet. Det var en jordbrukare som köpte — det har jag kontrollerat — och 160 000 kronor får anses vara ett medelpris för en fastighet av detta slag. Hade nu försäljningen ägt rum låt oss säga nästa år, hade ingångsvärdet blivit 150 procent av 66 000 kronor. Några ytterligare tillägg hade inte utgått på grund av att ingen tid hade förflutit efter dödsfallet. Det betyder 99000 eller i runt tal 100 000 kronor. Försäljningsvärdet var 160 000 kronor. I detta fall skulle alltså uppstå en vinst på 60 000 kronor, varav skulle tas upp 75 procent eller drygt 45 000 kronor. Detta är säkerligen inte något ensta Ang. markvärdebeskattningen ka exempel; när arvsfallet ligger så nära försäljningen kommer detta system att på ett i mitt tycke ganska hårt sätt drabba vederbörande. Sådana här saker borde man ha kunnat utreda ytterligare, så att en samordning hade kommit till stånd.

Herr talman! Det är klart att jag inte tycker särskilt mycket om herr Jacobssons : beteckning av mig som »hök», men jag får väl ta den med litet humor. Herr Jacobsson brukar ju göra uttalanden om oss som inte är så illa menade. Jag har aldrig tänkt mig att ändamålet helgar medlen. Det är riktigt att jag har sagt att god åker med bland de onda. Men jag har också försökt att förklara, att de fallen inte är många. På grund av den ryktesflora som uppstått har man sökt lagfart, vänt sig till lantbruksnämnden eller vidtagit någon annan åtgärd. Men, herr Jacobsson, de som under de senaste sex månaderna har gjort en dylik affär och får den betraktad som ogjord, har gjort den affären medan den gamla, dvs. den nuvarande, lagen gällt. De har alltså tvingats behålla fastigheten i tio år — annars hade beskattningen blivit mycket värre. Faktum är att de som gjort dessa legala köp har blivit betydligt liberalare behandlade genom den nya beskattningen än de hade blivit med den gamla lagen under de första tio åren. Jag vet ingenting om vad som kom mer att inträffa med beskattningen om tio år — om vit.ex. då gör en ny retroaktivitet av det slag som hela markbeskattningen ju ändå är. Men vi har ändå sagt att vi skall försöka få en samordning med aktievinstbeskattningen och annan kapitalvinstbeskattning. De goda människorna som följer med hade alltså ändå tänkt att inneha fastigheten i tio år — annars hade de ju drabbats av den gamla beskattningen. Då får man väl ändå säga att latenta skatteskulder ligger kvar tio år i tiden. Vi vet som sagt inte vad som sedan kan bli av beskattningen. Då kan vi ha ett annat penningvärde och nya regler. Men detta förändrar inte hela bilden av vad jag sagt förut. Hela den nya markvärdebeskattning, som beslutas i dag och som de borgerliga inte haft något att invända emot, innebär ju att vi beskattar på ett ingångsvärde som fastställdes för många år sedan, då all försäljning efter tio år var skattefri. Det betyder att varenda försäljning av en fastighet som inköptes för mer än tio år sedan med samma bevekelsegrunder kan beskattas retroaktivt. ändå föreslår vi inte det. Det finns ingenting som skiljer motionen av herrar Eriksson och Brandt från propositionens förslag. Herr Lundström gör de verkligt festliga kommentarerna. Han sade att om det hade stått i propositionen, så hade det gått an. Men nu kom det som en löst påhängd motion, och det är det som har förvärrat saken. Det var första gången någon stor motionär har sagt, att motioner i detta hus inte skall räknas utan att bara Kungl. Maj:ts proposition skall räknas! Det är väl ändå så, herr Lundström, att vad vi beslutar i dag är utslagsgivande. Om det grundar sig på en proposition eller en motion kan väl inte ha den ringaste betydelse. Herr Thorsten Larsson vill ha ett nytt 3 000-kronorsavdrag så att säga åt andra hållet, dvs. ett nytt 3 000-kronorspåslag. Det finns tekniska möjligheter att genomföra detta. Men beloppet ryms inom det 3 000-kronorsavdrag — eller påslag på inköpspriset — som redan fastställts och som väl med litet god vilja kan användas i detta fall. Om jag har fattat herr Thorsten Larsson rätt vill han ha ett nytt 3 000-kronorsavdrag som skall utnyttjas i den mån man har haft motsvarande kostnad men inte annars. Låt mig gå in på en sak till i fråga om villorna, som jag inte hann med i mitt förra inlägg. Herr Thorsten Larsson sade att den som tvingas att flytta och säljer sin villa får en vinst, som försvinner när han skaffar en ny villa, och han får alltså en hård beskattning. Ingenting är väl mera felaktigt, herr Larsson! För det första får den som har villan detta indextal påslaget. Det är precis den summa med vilken den nya villa han köper har stigit på grund av inflationen. För det andra får han ett påslag på inköpssumman av 3000 kronor om året. Även här gäller att han måste ha haft villan i tio år. Annars får han en högre skatt med det system som nu gäller. Det är alltså fullkomligt fel att säga detta, ty om en människa köpt en villa för tio år sedan för 70 000 kronor och i dag säljer den för 130 000 kronor, blir den skattefri i praktiken. Den nya villan kostar inte mer än 130000 kronor — annars är den av högre kvalitet än den gamla. Han har som sagt fått påslag dels enligt index, dels med 3 000 kronor om året. Det är inte synd om sådana människor. De som ändå får betala skatt har gjort så stora vinster att de enligt min uppfattning verkligen har skattekraft. Jag vill säga ytterligare några ord, herr Enarsson, om det »krångliga» systemet. Herr Enarsson vill, om jag fattade honom rätt, helt enkelt befria landsbygden från denna realisationsvinstbeskattning, men han påvisade med ett konkret exempel vilka stora vinster som uppstår. Han redovisade ett: exempel där försäljningspriset var två och en halv gånger taxeringsvärdet, och då kan man inte medge skattebefrielse. Enligt min mening skall skatten vara lika på landsbygden och i städerna — vi skall inte ha någon olikhet i geografiskt avseende. Om jag har läst rätt tror jag att det finns ytterligare en alternativregel för arvsfallen som man kunde ha använt här. Men även om så inte skulle vara fallet blir det dock i det tänkta fallet inte mer än 60000 kronor som skall beskattas till 75 procent. Skatten blir därför inte så hög för dem som i detta fall har sålt för två och en halv gånger taxeringsvärdet.

Herr talman! Herr Wärnberg har nog inte riktigt fattat vad jag sade. Jag yttrade att om man kunnat finna en ordning som separerat legala transaktioner från skenköp, hade man kunnat överväga en sådan övergångsbestämmelse. I mitt första anförande i dag sade jag uttryckligen ifrån att denna uppfattning gällde vare sig förslaget hade framförts i propositionen eller i motioner. Jag har alltså blivit missuppfattad, kanske på grund av att jag uttryckt mig otydligt i mitt förra anförande. Jag skall inte fortsätta med resonemang kring herr Erikssons motion i annan mån än framhålla, att skattskyldighet från propositionsdagen, när propositionen har utlovat skattefrihet ytterligare två månader, kan komma att få konsekvenser av flera olika slag. Jag såg i en tidning häromdagen att professor Mutén, som är professor i finansrätt, uttalat att det finns skäl anta att de berörda parterna kommer att känna sig lurade av herr Sträng om en sådan bestämmelse genomförs av riksdagen. Det finns givetvis många exempel på orimliga vinster som inte har beskattats. Sådana exempel har vi alla hört, och jag beklagar att denna lag har dröjt så länge. Men jag har också fått känne dom om flera fall där de mest orättvisa verkningar skulle uppstå om man genomförde utskottsförslaget i vad det grundar sig på herr Erikssons motion. Bara i dag här i riksdagen har jag av besökande och av ett par riksdagsmän fått flera exempel till livs, som visar vilka mycket olyckliga verkningar som kan uppstå till följd av högst legitima försäljningar, där lagfart ej begärts före 8 november. Min uppfattning om denna tilläggsbestämmelse har många goda skäl för sig.
Herr talman! Jag vill endast konstatera att det tycks råda en skillnad mellan herr Wärnberg och mig på det sättet att herr Wärnberg menar att det övervägande flertalet av dessa säljare är onda och att därför även de goda bör klämmas åt. Jag å min sida menar tvärtom att de goda under alla förhållanden bör skyddas. I mitt resonemang om retroaktiviteten har jag givetvis åsyftat de fastighetsförvärv som varit skattefria för att fastigheterna nu innehafts i tio år.

Herr talman! Jag måtte vara en mycket dålig pedagog. När herr Wärnberg så kan missuppfatta resonemanget om värdeminskningsavdraget att han vill påstå att jag vill införa ett nytt avdrag, då vet jag inte vad jag skall anföra. Jag ber honom läsa innantill i bevillningsutskottets betänkande nr 64.

och säger vidare: »Nackdelarna därav uppvägs emellertid av den förenkling, som därigenom uppnås vid taxeringen.» Det var dessa nackdelar som jag efterlyste i mitt första anförande, herr Wärnberg. Det är inget nytt förslag, det är bara ett orättvist förslag. Detta är summan av det hela.

Herr talman! Det finns väl nu inte mycket att tillägga. De senaste replikskiftena har kanske klarlagt vad vi väl alla visste, nämligen att det lagförslag som vi behandlar till alla delar är mycket komplicerat. Det har också framkommit vid utskottsbehandlingen hur svårt, ja nästan på gränsen till omöjligt, det är att i lagparagrafer skriva in vad man egentligen menar. Å andra sidan kan det också vara mycket besvärligt att ur lagparagrafer läsa ut vad lagstiftarna menar. I de stora frågorna råder ju en rörande enighet mellan samtliga talare som yttrat sig om detta skatteförslag, och finansministern, som jag lyssnade på i andra kammaren för en stund sedan, var närmast överraskad över den vänlighet som visats denna proposition. Jag tror att han använde uttrycket att det var en succé att en proposition fick så . omfattande anslutning som denna fått. Inför den stundande julfriden får det väl, herr talman, betraktas som mycket trevligt att oppositionens motionsförslag inte åstadkommit någon villervalla på regeringssidan. "Det ligger ett mycket omfattande utredningsarbete bakom, och hade detta inte gjorts hade man väl känt sig betydligt osäkrare vid ställningstagandet. Såväl i utredningen som vid propositionsskrivandet har man mycket noggrant penetrerat samtliga detaljer. Det är emellertid på en punkt som detta omdöme måste avvika, och det gäller motionen I: 911 och II: 1122 som framlagts från socialdemokratiskt håll. Den har ju blivit mycket omdebatterad här, och den är ändå en skönhetsfläck som ger ett annat helhetsintryck åt lagförslaget än som skulle varit fallet om den saknats. Den har inte blivit föremål för någon utredning, och den har inte blivit föremål för någon remissbehandling. Det är väl mycket troligt att finansministern har haft detta problem i tankarna — vi kan nästan läsa det mellan raderna i propositionen — men inte funnit någon möjlighet att i lagtext skriva in vad man här skulle vilja åstadkomma, och därför har detta förbigåtts. Hade förslaget varit föremål för utredning och remissförfarande, hade det med säkerhet förelegat synpunkter som för kammaren varit vägledande vid ställningstagandet. Just detta avsnitt tillhör också de mest komplicerade och svåröverblickbara, ty här står — som vi har förstått av debatten — uppfattning mot uppfattning om hur det tilllägg som föreslagits i motionen kommer att verka. Det har uppstått diskussion om datum — den 8 november har föreslagits som den avgörande heliga dagen och den har, om vi skall låna symboliken från vad som här har sagts, blivit den heliga kon — eller kanske får man säga den heliga kalven. Jag skall emellertid inte gå in på detta, men det är ganska betecknande, att i propositionen klart och tydligt slås fast datum den 31 december, och jag kan citera vad som sägs i fråga om dessa skatteflyktsbestämmelser. Det säges följande: »Bestämmelsen förutsätter för sin tillämpning att fastigheten överförts efter den 31 december 1967.» Skulle motionärerna haka sig fast vid datum, hade det varit riktigare att ta den 24 november än den 8 november, men jag skall inte komma med någon filosofi i detta fall. Vi har väl alltid här i landet haft det som en god regel för lagstiftning, att lagen skall vara känd vid begåendet av handlingen, och detta krav fyller ju inte det framlagda förslaget. Jag kan mycket väl förstå — öch jag är villig instämma i de motiv som finns i motionen — att man vill komma åt skenköp och köp som görs upp uteslutande i avsikt att komma ifrån skatt, men man har inte, som det har sagts, kunnat skapa något instrument för att skilja agnarna från vetet utan behandlar alla lika. Då bryter man också mot en annan princip, och det är att en lagstiftnings verkningar bör begränsas till dem som man vill komma åt. Det skulle ju vara häpnadsväckande 'om man tillämpade en lagstiftning så lättvindigt att man inte var så noga med om en eller annan drabbades av dem som inte var avsedda att drabbas — det har ju erkänts här i debatten att det finns en blandning av onda och goda, som kommer att behandlas lika. även om det nu inte är så många av de goda som drabbas — jag vet inte om det är de onda eller de goda som är i majoritet — är det i alla fall avskräckande att tillämpa en sådan princip. Jag vill till sist påminna om en grupp som jag väl känner till och som kanske mest kan komma i fråga i detta fall. Vid generationsväxlingar på landsbygden kan det ju hända att sonen köper en gård av fadern, och det måste väl betraktas såsom en fullt legitim affär. Det är ett slags affärer som är vanligast på hösten, eftersom tillträdaren skall komma åt skogen under avverkningssäsongen och kanske inte har pengar att betala lagfartskostnaderna förrän han har skaffat sig vissa inkomster. Efter vad jag kan förstå är det denna grupp av affärer som kommer att få känning av den nya lagstiftningen och där det legala blandas med det illegala. Herr talman! Jag hemställer om bifall till den reservation, i vilken yrkas avslag på den motion jag berört, och i övrigt yrkar jag bifall till de reservationer, som jag varit med om att underteckna.

Herr talman! En fråga som kan ha ett visst intresse i samband med dis kussionen om denna beskattning är om förslaget bl.a. syftar till någon form av förmögenhetsutjämning. Jag föreställer mig att så är fallet. Det ligger i den nuvarande regeringens ambition att verka för en så stor utjämning som möjligt, inte bara av inkomster utan kanske i lika hög grad av förmögenheter. Vi har under alla år fått uppleva beskattningar som till sin struktur har syftat i den riktningen. Det gäller inte bara progressionen i inkomstskatteskalan utan också arvsoch förmögenhetsbeskattningen. | Nå, vad har då resultatet blivit? En bok som har kommit ut i höst och just sysslar med dessa frågor tycker jag ger en god illustration till förhållandet. De människors tjänster, som har särskilt stort intresse i samhället, betalas med ganska avsevärda summor. Det är givetvis en följd av skatteprogressionen. Man kompenserar sig och klyftan bibehålles, kanske vidgas. Vad gäller förmögenhetsutjämningen ger boken med önskvärd tydlighet belägg för att en beskattning av denna karaktär trots allt inte kan skapa den nivellering som man är ute efter. Konsekvensen av detta resonemang skulle bli att den nu aktuella skattelagstiftningen inte betyder så mycket för kapitalbildningen i samhället och därmed skulle kunna accepteras av de flesta. Ja, det kan ju hända. Detta är ju bara en vanlig beskattning som inte har lyckats komma fram till det ideologiskt-politiska syftemålet. Vad man har lyckats åstadkomma är ett kompensationskrav från den som tänker sälja sin fastighet, ett krav som kommer att: ta sig uttryck i betydligt högre markpriser med så småningom högre förräntningskrav. Vi talar om vårt höga kostnadsläge här i samhället. Tror någon att åtgärder av denna karaktär kommer att sänka detta? Nej, herr talman, jag har en känsla av att denna beskattning, som har tillkommit, som herr Einar Eriks son sade, delvis i politiskt-ideologiskt syfte, minskar utbudet av mark för lång tid. När det sedermera bjuds ut mark blir den dyr, ty då har kompensationstänkandet kommit in i bilden. När herr Wärnberg och sedermera några andra talare delar in svenska folket i goda och onda människor, skulle jag gärna vilja ha en närmare förklaring. Jag förmodar att de flesta av oss i så fall skulle hamna bland de onda — eller hur, herr Wärnberg? Jag anser att den terminologin inte skall användas i detta sammanhang. Det intressanta i herr Wärnbergs resonemang liksom i herr Erik Filip Peterssons var att man skulle kunna skilja agnarna från vetet. Herr Petersson hade enligt min mening rätt när han menade att det är ganska betänkligt att stifta en lag som inkluderar alla, i fullt medvetande om att man här ger sig in på någonting som inte är helt riktigt. Detta borde ha övervägts bättre, och det finns säkert möjlighet att komma fram till en åtskillnad mellan, inte onda och goda människor — den terminologin vill jag inte använda — utan olika beskattningsobjekt. Man hade kunnat lösa detta på ett riktigare sätt. Jag har i en motion, I: 913, yrkat på att propositionen skall avslås och att man i stället skall försöka komma fram till det som herrarna är ute efter, nämligen en rättvis beskattning. Jag ämnar inte, herr talman, yrka bifall till min egen motion, utan jag skall inskränka mig till det jag här har framfört. Jag vill inte utsätta kammarens ledamöter för påfrestningar vid en eventuell omröstning utan tror att det är lugnast att jag bara framför mina synpunkter. lydelse av författningstext än enligt utskottets förslag, dock icke angående det andrahandsyrkande som ställts av herr Werner och som förutsatte, att beslut först fattats i fråga om viss utredning m.m. Därefter komme, fortsatte herr talmannen, att upptagas de yrkanden, som ställts om skrivelser till Kungl. Maj:t, inberäknat herr Werners förstahandsyrkande. Efter att vidare ha upptagit också herr Werners andrahandsyrkande, som avsåge lagtexten, komme, anförde herr talmannen, propositioner slutligen att framställas på utskottets hemställan i vad den ej förut berörts.